Herr talman! Jag åberopade professor Sveri och sade att ökningen av ungdomsbrottsligheten i första hand har berott på en ökning av brottsligheten hos de yngsta tonårsgrupperna och att kurvan är mindre brant, d.v.s. att ökningen är mindre, för övriga åldersgrupper. Då det gäller strävandena att skapa ett anstaltsliv som i möjligaste mån påminner om livet utanför anstalten måste jag säga att min fantasi inte räcker till för att jag skall kunna föreställa mig hur en sådan anstalt skulle se ut. Jag måste be herr Oskarson konkretisera sina önskemål om en sådan anstalt, som dessutom skall vara av den arten att den tillgodoser kravet på att vederbörande skall vara internerad på ett rymningssäkert sätt.

Herr talman! Jag vill inte ge mig på att försöka beskriva hur en sådan anstalt skulle se ut; det kan jag inte. Vi har sagt att vi anser att livet på anstalten i största möjlig utsträckning skall likna livet utanför anstalten — längre kan vi inte sträcka oss. Herr talman! Låt mig sedan säga ett par ord till herr Gustafsson i Borås. Vi är tydligen helt ense på praktiskt taget alla punkter. Det enda som skiljer oss åt är frågan om det är lämpligt att företa en utredning eller inte. Jag tycker att just den uppräkning som herr Gustafsson gjorde av olika utredningar som är sysselsatta på detta område talar för att en samordning vore önskvärd för att, som vi har sagt, om möjligt få ett samlat grepp om hela detta svåra problemkomplex. Denna uppräkning fullständigades av fru Gärde Widemar, vilket ytterligare, tycker jag, understryker behovet av att någon verkligen samlar ihop det material som finns för att ge en helhetsbild om situationen på detta område — vi är ju alla så angelägna att komma till rätta med dessa problem. Det är möjligt att en sådan utredning, som herr Gustafsson säger, inte är det allena saliggörande, men jag anser inte att vi i dagens situation kan nöja oss med att konstatera hurudant läget är och sedan hänvisa till pågående utredningar, utan vi måste visa aktivitet för att komma till rätta med problemen. Det har reservanterna ansett att vi bör göra, och det är detta vi velat åstadkomma genom det förslag som framförts i reservationen.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Oskarson inte kunde ge något konkret exempel på hur en anstalt av det slag som reservanterna talar om skulle se ut. Jag föreslår därför att vi tills vidare avskriver resonemangen om humanitet i samband med internering. Vi är överens om att detta är ett allvarligt problem och att vi skall göra allt som står i samhällets förmåga för att avhjälpa problemen med den ökade brottsligheten och öka möjligheterna att klara upp begångna brott. Men vad som skiljer oss åt är att utskottsmajoriteten inte tror att vi kommer någon vart med en parlamentarisk utredning — de resurser som står till samhällets förfogande är redan inkopplade och vi måste avvakta resultatet därav innan vi företar oss något vidare.
Herr talman! Det är riktigt att herr Oskarson och jag har alldeles samma uppfattning i sakfrågan. Det är bara när det gäller utredningsproblemet som vi har olika uppfattningar. Han har inte genom sina senaste anföranden kunnat övertyga mig om att det skulle vara nödvändigt med en ny utredning. En utrednings primäruppgift kan väl i alla fall inte vara den att få ett samlat grepp på det utredningsmaterial som nu ligger i departementet. Det vore väl underligt om inte departementet skulle kunna klara av det utan att man tillsätter en särskild utredning som skall samordna.

Herr talman! Utskottets ordförande betonade i sitt första anförande att utskottet ingalunda har tagit lätt på denna fråga, vilket jag gärna vill instämma i. Man behöver inte nödvändigtvis ta lätt på ett ärende därför att man avstyrker ett motionsyrkande. Om man gör sig besväret att ta del av det utlåtande som föreligger, vilket inte bör ta så lång tid, eftersom det inte är så digert, finner man nog att utskottet samlat ett ganska förkrossande antal argument till stöd för sitt beslut att inte tillstyrka motionens yrkande.

Då drar man ganska klart den slutsatsen att det inte främst är en ny parlamentarisk utredning som här behövs, utan att vi behöver få se resultaten av allt det utredningsarbete som har pågått. Man brukar ibland säga att om man vill att ingenting skall ske tillsätter man en kommitté. Det ligger väl inte så mycket sanningshalt i detta påstående, men i detta fall förefaller det mig verkligen som om det skulle ligga något däri, även om det naturligtvis inte varit reservanternas uppsåt. Om man ser på remissinstansernas yttranden, finner man att det föreligger ganska stor enighet om att en utredning av detta slag inte behövs. Kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen har klart avstyrkt, bl.a. med den motiveringen att man nu behöver tid på sig att se effekten av redan verkställda åtgärder och för att kunna fortsätta med pågående utredningsarbete. Riksåklagaren har också ställt sig ytterligt tveksam till behovet av en ny utredning. Man får väl anta att dessa instanser, inom vilka man verkligen sysslar med dessa frågor på det praktiska planet, är kompetenta att bedöma denna sak. Jag har egentligen ganska svårt att förstå varför motionärerna inte kunnat vara till freds med det mycket positiva utlåtande som utskottet har avgivit. Jag har en känsla av att man alltför mycket stirrat sig blind på en önskan att få en ny utredning till stånd och att man inte fattat innebörden av allt det positiva som har skett och håller på att ske på detta område. Som en röd tråd genom hela vårt samhälles rättsvårdsoch kriminalvårdspolitik liksom i alla de utredningar som nu är på gång eller har avslutat sitt arbete går inte endast omsorgen om att rättsvården skall tillgodoses utan också att man skall ta hänsyn till de humanitära kraven. När nu reservanterna framhåller att utredningen skall syfta till att föreslå åtgärder, som är helt förenliga med humanitetens krav, är detta väl en så pass självklar sak, att den knappast hade behövt framhållas, åtminstone inte av ansvariga politiker i denna kammare. Det verkar nästan som en liten brasklapp för att skydda sig mot misstankar som ingen har slungat ut. Jag är litet fundersam inför herr Oskarsons reflexioner om hur man skall förena omsorgen om humaniteten med ett vidgat interneringsförfarande, Han kan ändå inte annat än i allmänna ordalag och i ett vackert önsketänkande förklara hur man skall kunna förena dessa två i och för sig ganska oförenliga ting. Jag undrar, om herr Oskarson verkligen har satt sig in i vilken allvarlig sak det är att beröva en människa friheten. även om vi måste tillgodose rättsvården i största möjliga utsträckning, får detta aldrig ske på ett sätt som vi inte kan försvara i en humanitär stat. Herr talman! Jag har faktiskt inte något som helst behov av att inför kammaren förklara varför jag inte anslutit mig till reservationen. Jag tycker att den av utskottet anförda argumenteringen är tillräckligt stark för att klargöra, att en utredning i enlighet med reservanternas önskemål inte bara är obehövlig utan även att den klart skulle motverka de syften som motionärerna avsett med sin motion. Jag har, herr talman, intet yrkande.

Herr talman! Fröken Bergegren ifrågasatte om jag verkligen hade gjort klart för mig hur allvarligt det är att beröva en människa friheten. Det har jag försökt att göra och jag hoppas att jag även har lyckats därmed. Men jag har också gjort klart för mig hur allvarligt det är med alla dessa brott som begås, alla dessa rån och mord som blir brutalare och grövre för varje år. Även här har jag tagit hänsyn till humanitetens krav. Det är nämligen vår skyldighet att så långt det är oss möjligt se till att medborgarna inte behöver leva i skräck och oro utan att de kan leva i ett lugnt och rättssäkert samhälle. Det är inte fråga om att ta till något nytt eller drastiskt medel, vilket tydligen föresvävar en del av kammarens ledamöter, utan frågan gäller var gränsen skall dragas. Är vi alldeles övertygade om att gränsen för närvarande är rätt dragen med hänsyn till kravet på rättssäkerhet? När vi diskuterar humanitetens krav får vi inte se problemet ensidigt. Vår primära uppgift är dock att skydda medborgarna och deras egendom. Vi har konstaterat hur svårt det är att finna behandlingsmetoder som påverkar brottslingarna i positiv riktning. Ännu har vi inte funnit några sådana metoder. Så länge vi inte har gjort det är vi tvingade att välja de vägar som över huvud taget står oss till buds. Av den anledningen har vi ansett att man kan diskutera en utökning av interneringsinstitutet. Fru Gärde Widemar ville avskriva frågan om anstalten därför att jag inte kunde beskriva hur en sådan skall se ut. Jag hoppas att jag med vad jag nu har sagt har klargjort hur jag ser på de humanitära kraven. Jag anser alltså att vi måste tillgodose dem gentemot de laglydiga medborgarna i samhället och inom ramen för medborgarnas rättssäkerhet tillgodose dem gentemot kriminalfallen. Längre kan vi inte sträcka oss. Vi måste skydda samhället — det är vår primära uppgift.

Herr talman! På det underfundiga sätt som är hans eget lär Storm P. en gång ha sagt, att det är svårt att göra förutsägelser — särskilt om framtiden. Om detta påstående äger någon riktighet, gäller det att trots allt bedöma våra reella möjligheter på längre sikt att — företagsekonomiskt och nationalekonomiskt — både mera allmänt pröva tanken på en sabbatsledighet och hur och när denna tanke skulle kunna förverkligas. Just därför anser vi motionärer och reservanter att man grundligt borde utreda denna fråga i alla dess aspekter, innan man eventuellt skjuter den ifrån sig. Det kan mycket väl hända att man kommer till en annan uppfattning än den rent negativa, om frågan på detta sätt blir allsidigt belyst. Kanske det rent av skall visa sig att det inte bara är ett djärvt och lockande mål man uppställt för sig utan att det också är ett både samhällsekonomiskt rimligt och för den enskilde nyttigt mål att uppnå, som kanske även är möjligt att i en eller annan form förverkliga. Inte sällan är de frågor vi behandlar här i riksdagen starkt begränsade i fråga om perspektiven. Det gäller dagsproblemen och plötsligt aktualiserade svårigheter, som kräver tillfällighetslösningar av olika slag, medan långtidsperspektiven och de stora vyerna, förmågan att se frågorna på något längre sikt och i stort, alltför sällan kommer till sin rätt och får ge ett positivt utslag. Jag vill till en början, herr talman, betona att vi begärt en förutsättningslös utredning. Detta gäller både beträffande frågan vilka arbetstagare som förmånen av en sammanhängande ledighet utöver eller till dels i stället för semester skulle kunna omfatta och hur en sådan förmån från ekonomiska synpunkter skulle vara möjlig att införa. För oss är det alltså inte fråga om att söka favorisera vissa arbetstagarkategorier genom att undersöka denna förmåns förutsättningar och verkningar med uteslutande av andra kategorier och inte heller att i morgon dag driva igenom sabbatsledighet t.ex. med hjälp av lagstiftning. Vad vi alltså i stället åsyftar är att få till stånd en utredning om vilka konsekvenser som i olika hänseenden en sådan tankes förverkligande kan få och under vilka förutsättningar den är möjlig eller — med tanke på det moderna arbetslivets växande krav — kanske rent av nödvändig att på längre sikt på ett eller annat sätt förverkliga. Att det här alltså rör sig om en framtidstanke framgår av den debatt motionen har föranlett. Den är för tidigt väckt har man bl.a. sagt. Med ett sådant yttrande avvisar man ju inte tanken som sådan, och i remissyttrandena skall man, efter vad jag kunnat finna, förgäves leta efter något enda yttrande som tydligt och övertygat går emot själva idén. Vad man i stället vänder sig emot är utredningskravet och att detta rests nu, som om vi alltså hade yrkat på att sabbatsledighet skulle införas låt oss säga fr.o.m. årsskiftet, Det mest positiva yttrandet har arbetsmarknadsstyrelsen avgivit. Styrelsen säger att »med tanke på den inom näringslivet högt uppdrivna arbetstakten och de snabbt förändrade kraven på arbetskraften synes behoven av omskolning och vidareutbildning komma att öka. Denna utbildning kan självfal let ske i olika former, varav inslag av utbildning under en längre tids sammanhängande ledighet är en.» Styrelsen fortsätter: »Såsom motionärerna framhåller kan många olika skäl anföras för en större flexibilitet i såväl fördelningen av arbetstiden under den aktiva tiden som dennas längd. Styrelsen anser att hithörande spörsmål förtjänar uppmärksamhet vid diskussionen bl.a. av utformningen av den allmänna försäkringen.» Det resonemang, som arbetsmarknadsstyrelsen här för Ööverensstämmer ganska väl med motionärernas synsätt. Jag vill gärna i detta sammanhang tillägga att vi ju går in i vuxenutbildningens samhälle, där många av olika skäl under ungdomsåren inte fick den utbildning de borde ha eller kanske då inte ville skaffa sig och nu söker kompensation genom en utbildning i äldre år. Att sådan kompensation måste vara önskvärd inte bara med tanke på den egna tillfredsställelsen och behovet av självförverkligande utan även ur samhällsekonomiens och produktivitetens synpunkt torde nog stå tämligen klart. Skall emellertid vuxenutbildningen få den bredd och det genomslag den sålunda förtjänar, bör denna utbildningsform också kunna främjas genom studier under viss sammanhängande betald ledighet från förvärvsarbete. Tanken på vuxenutbildningen och idén med sabbatsledighet passar väl in i varandra. Remissyttrandena är mera positiva än det vill synas. SACO är positiv mot tanken på en sammanhängande ledighet och har också tagit upp denna tanke i årets avtalsrörelse. Av någon anledning reagerar SACO mot att frågan skall behandlas lagstiftningsvägen. Men det är ju faktiskt så att motionärerna inte har bundit sig i metodfrågan eller procedurfrågan utan därvidlag har en förutsättningslös inställning genom att diskutera olika alternativ. SACO:s positiva inställning avspeglas också i det förhål landet att denna organisation medverkar i den arbetsgrupp som enligt överenskommelse för närvarande studerar denna fråga utifrån det omfattande övertidsarbete som pågår på vissa områden inom statsförvaltningen. Likaså är TCO, vars statstjänstemannasektion också är företrädd i denna arbetsgrupp, allmänt positivt i sin uppfattning om den av motionärerna väckta frågans betydelse. TCO anser bl.a. »att frågan om möjligheter för arbetstagare att under den aktiva tiden erhålla en sådan längre sammanhängande betald ledighet än semestern utgör — — — är av stort intresse. Liksom motionärerna anser TCO att frågan bör prövas utifrån den utgångspunkten att möjligheterna till sabbatsledighet i princip inte bör begränsas till enbart vissa yrkesgrupper. Det moderna arbetslivets krav, personliga önskemål om längre ledighet i studiesyfte eller av familjeskäl utgör exempel på motiv som kan tala för införande av sabbatsledighet. En sådan ledighet kan i och för sig konstrueras såsom omvandling av redan gällande anställningsvillkor ——— eller som förbättring av anställningsvillkoren genom införande av en speciell form av arbetstidsförkortning eller semesterförlängning. Av vikt är att ett system för sabbatsledighet ges ett sådant innehåll att arbetskraftens rörlighet mellan olika arbetsgivare inte hindras.» I fråga om kommunförbundens yttranden bör noteras att två, eventuellt tre, ledamöter i Svenska stadsförbundets styrelse har varit djärva nog att mot majoritetens ståndpunkt tillstyrka motionärernas utredningsyrkande. Herr talman! I den allmänna debatten om denna fråga har man framför allt gjort följande tre invändningar. Man säger att det från samhällsekonomisk, företagsekonomisk och arbetsmarknadspolitisk synpunkt inte är möjligt — och alltså inte realistiskt — att ge efter för tanken på införande av sabbatsledighet och detta tydligen inte ens för forteller utbildningsändamål. I något fall hänvisas till att studieledighet med hel eller viss del av lönen redan finns för vissa statliga befattningshavare, Där tillämpas alltså idén redan.

Man kan i varje fall på längre sikt inte utan vidare utesluta den ekonomiska möjligheten av arbetstidsförkortning utöver den som enligt överenskommelse skall genomföras successivt med början nästa år. Osäkerheten härom måste dock vara stor och detta är anledningen till att krafter med intresse för förutseende och beredskap inför eventualiteten av helt nya ekonomiska miljömässiga produktionsvillkor tagit upp detta utredningsyrkande om hur man lämpligen skall tillvarata och vårda sig om arbetskraften under kanske radikalt nya villkor.

Risken för att man i de nya arbetsmiljöerna ställer för stora krav på ar betskraften och därmed utnyttjar den på ett oekonomiskt sätt kan sålunda inte alldeles uteslutas. Ur denna synpunkt hade det varit bra om även hälsovårdande myndigheters yttranden över motionerna hade inhämtats. Men också den aspekten borde på ett bättre sätt än genom remissyttranden studeras och penetreras av den utredning som vi begärt.

Han går nämligen in på hela frågan om de ekonomiska effekterna av en ökad arbetstidsförkortning och säger: »Vid övervägandena måste helt naturligt avgörande vikt fästas vid den väntade produktionsutvecklingen i landet. Stor betydelse måste tillmätas de återverkningar en arbetstidsförkortning kan få för vårt lands näringsliv och i vad mån konkurrenskraften på den internationella marknaden påverkas. Hänsyn måste också tagas till den inverkan på samhällsekonomien som blir en följd av redan beslutade reformer.» Att det för många skulle uppstå fritidsproblem, som Statstjänstemännens riksförbund befarar, är väl en överdrift — om man nu inte menar att fritidsanordningarna ännu inte är utbyggda tillräckligt för att ta emot ett ökat antal lediga arbetstagare. Men detta är också en sida av saken som bör omfattas av en utredning. I vårt nutida samhälle med den allmänna fritidsaktivitet och initiativförmåga som väl dock präglar merparten av medborgarna torde risken för hälsovådlig sysslolöshet eller passivitet vara tämligen ringa för att inte säga obefintlig. Denna risksynpunkt, som jag tycker är ganska långsökt, har dock faktiskt och egendomligt nog anförts som en seriös invändning mot idén om en längre sammanhängande ledighet. Dessa ekonomiska — och kanske vi också kan kalla dem arbetshygieniska — invändningar och argument är dock inte de i debatten oftast åberopade, utan det är den närmast formella invändningen att detta är en fråga att lösa genom förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Javisst, det vill också vi som har motionerat starkt understryka. Men enligt motionärernas mening är frågan också så komplicerad och kan ha så långtgående verkningar, att man för att avtalsvägen komma till ett resultat, då det gäller att reglera denna form av arbetstidsförkortning, behöver få frågan ingående belyst genom anlitande av sakkunskap av olika slag i en statlig utredning. Det behövs uppenbarligen ett stabilt utredningsmaterial att lägga till grund för resonemang om eventuella avtal om sådan ledighet. Redan att vi vill få frågan prövad i princip för olika arbetstagarkategorier med deras olika arbetsvillkor visar komplikationen i frågeställningen som vi dock inte anser bör verka avskräckande, i varje fall inte då det gäller ett utredningsyrkande. Att utan en sådan bred genomgång av denna problematik söka komma fram avtalsvägen skulle säkerligen kunna leda till ojämnheter och orättvisor mellan skilda arbetsområden, vilket väl inte några arbetstagarkategorier kan finna tillfredsställande. Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. Först mot bakgrunden av en förutsättningslös och objektiv analys av problemen kan man föra meningsfulla förhandlingar i den fråga vi här aktualiserar. Att denna fråga har framtiden för sig, herr talman, är vi övertygade om. Många andra frågor på arbetslivets områden har till en början tett sig helt omöjliga men senare kunnat lösas. Om även denna fråga hör dit vill vi göra beroende av resultatet av en utredning. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den här motionen har som första namn i den här kammaren fru Cecilia Nettelbrandt. När jag läste den och funderade på dess innehåll kom jag att tänka på en Frödingsdikt.

Men jag tror också att det stora flertalet skulle ställa sig frågan: Hur skall vi egentligen kunna utnyttja ledigheten och finns det möjligheter för oss att ta ett sådant år? Herr Wiklund sade i sitt anförande, att vi måste ta upp långtidsperspektiven och de stora vyerna, och så kom han fram till det här ämnet. Jag går gärna med på att sådana här frågor kan diskuteras, Men jag undrar i alla fall om inte i långtidsperspektivet ligger frågor som är betydligt väsentligare än just detta. Vi har frågan om rättvisa åt många grupper här i samhället som i dag, trots att vi har en lagstadgad semester, inte kan utnyttja den på bästa sätt ur rekreationssynpunkt, helt enkelt därför att de inte har råd till det. Jag tror att det finns många frågor att lösa innan vi kommer fram till det här spörsmålet. Jag är mycket förvånad över de slutsatser herr Wiklund kom fram till. I reservationen heter det: »Motionärerna anser att det bör övervägas att inordna denna i socialförsäkringssystemet.» Men man säger också att »det kan inte komma i fråga att genom lagstiftning pålägga företagen att utan vidare bära en extra kostnad. Men fråsan om eventuella försäkringsavgifter kan bli föremål för förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Det är möjligt att vissa grupper av löntagare är mera intresserade än andra av en uppgörelse av detta slag och därmed förenade uppoffringar för att få tillfälle till en längre ledighet från sin ordinarie sysselsättning.» Sannolikt är det en mycket liten grupp som kan omfattas av en dylik ledighet. Då ifrågasätter jag om man kan inordna ett föreslaget sabbatsår i det stora socialför säkringssystemet. Herr Wiklund talar sedan om vuxenutbildningen. Menar herr Wiklund verkligen att man skall inordna vuxenutbildningen i socialförsäkringssyste met, eftersom han kopplar ihop dessa två frågor? Det kan väl i alla fall inte vara meningen, Jag tror att det finns betydligt viktigare frågor att utreda för att komma till rätta med de problem som man har tagit upp som motiv för denna motion.

Om det, som alla tydligen är överens om, även motionärerna och reservanterna, är en mycket liten grupp som har möjlighet att ta ett sabbatsår, så måste det väl, som utskottet har sagt, vara den riktiga vägen att låta arbetsmarknadens parter ta upp frågan. Inom de organisationer där det kan finnas intresse för denna fråga skulle man verkligen kunna göra undersökningar och kanske utarbeta förslag. Men jag tror inte att man skall blanda in denna sak i ett socialförsäkringssystem som berör hela det svenska folket. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har ju sagt att vi inte har bundit oss för hur detta skall gå till. Ett av alternativen är anslutning till socialförsäkringen. Inte heller har jag sagt att vi kan lösa vuxenutbildningsfrågan genom detta förslag. Vi har bara nämnt att i samband med att vi går in i vuxenutbildningens samhälle uppstår det ett ökat behov av möjligheter till studier för vuxna. Då måste det ändå spela en roll om man kan få vad vissa statstjänstemän redan har, nämligen möjlighet att förkovra sig under betald ledighet för att därmed kunna göra bättre insatser i produktionen. Det måste väl ändå vara riktigt att se dessa frågor tillsammans, inte för att den ena skall lösas med den andras hjälp — det har jag inte sagt. Men att man aktualiserar frågan om sabbatsledighet i ett samhälle som är under utveckling till ett vuxenutbildningssamhälle tycker jag är rimligt. Herr Gustavsson i Alvesta resonerar som om vi yrkade att förslaget skulle genomföras i morgon dag. Jag sade i mitt anförande — vid flera tillfällen, tror jag — att det var fråga om att utreda denna sak förutsättningslöst med alla de olika möjligheter som kan erbjuda sig och med alla de ekonomiska konsekvenser som förslaget kommer att innebära. Jag kan inte ens utesluta möjligheten att det visar sig att förslaget inte går att genomföra inom rimlig tid, och då får vi naturligtvis låta bli att göra detta förrän de nödvändiga förutsättningarna är för handen.
Herr talman! Det framgår ju klart av reservationen att motivet till förslaget om sabbatsår är »det hårt uppskruvade tempo som nutidsmänniskan lever i» och de följder som kommer av stressen. Jag har svårt att förstå att det är gångbart att i det sammanhanget blanda in vuxenutbildningen. Jag hoppas att vi kan lösa frågan om vuxenutbildningen på annat sätt, och man är väl i viss mån på väg att göra det.
Herr talman! Jag vill bara fråga herr Gustavsson i Alvesta efter receptet på hur vuxenutbildningen skall kunna ges en sådan bredd och ett sådant format att alla som inte i ungdomsåren har haft tillfälle därtill får en chans att skaffa sig en utbildning som svarar mot deras begåvning och förutsättningar. Ge oss ett recept på hur detta skall gå till! Om en sådan utbildning skall kunna bedrivas på ett fullt tillfredsställande sätt tvingas vederbörande nu normalt att vissa perioder ta ledigt utan lön, med allt vad detta innebär för den privata ekonomien.
Herr talman! Det torde ha företagits en hel del utredningar beträffande vuxenutbildningen och det torde också så småningom komma en proposition i saken, då vi alltså får tillfälle att diskutera de recept som herr Wiklund i Stockholm efterlyser. Men jag vidhåller alltjämt att frågan om vuxenutbildningen inte kan lösas bara genom att man i detta sammanhang blandar in frågan om ett sabbatsår.

Herr talman! De frågor som tas upp i motionen är ganska intressanta i och för sig men de hör kanske — som andra lagutskottet har kommit fram till — inte hemma i en utredning. Samma sak har de remissinstanser ansett som utskottet har frågat. Herr Wiklund i Stockholm refererade här några av remissinstanserna, ja kanske alla, och han sade att ingen av dessa instanser egentligen går emot idén. Nej, det är alldeles klart att man måste skriva något vänligt i ett remissvar och då säger man att idén med att människorna — det är väl här bara fråga om löntagarna — skall få en förlängd ledighet är god i och för sig. Dessa frågor borde dock lösas förhandlingsvägen, vilket också de allra flesta remissinstanser anser. En del remissinstanser säger att dessa frågor redan tagits upp.

Jag måste, herr tal. man, få läsa in något av LO:s remisssvar i protokollet, trots att det finns i utskottsutlåtandet. Jag tycker dessa saker är så väsentliga att jag också gärna vill ha med dem i dagens protokoll och jag citerar vad vi tagit med i utskottsutlåtandet. LO säger, som herr Wiklund mycket riktigt sade: »LO delar motionärernas uppfattning att arbetstidsfrågorna tillvunnit sig ökat intresse. Dock synes den väsentligaste frågan enligt LO:s bestämda uppfattning vara förkortning av veckoarbetstiden till 40 timmar för alla grupper på arbetsmarknaden. De skillnader som nu finns mellan olika grupper av anställda kan inte accepteras utan måste enligt LO:s mening utjämnas. Längre restider till och från arbetsplatsen, i förening med den långa arbetsdagen, har tvingat fram kortare raster och måltidsuppehåll för att bortovaron från hemmet inte skall bli orimligt lång. Detta har skett samtidigt som arbetsintensiteten ökat och övriga krav på arbetstagare förstärkts.» LO fortsätter med att säga, att man inte heller kan förorda ett omedelbart införande av sabbatsår och jag kan förresten här citera lika bra som att tala fritt. Motionärerna kallar det sabbatsår, och då måste man väl räkna med att de har tänkt sig en ganska väl tilltagen ledighet. LO säger: »Frågan om sabbatsår måste enligt LO också ha en klar ekonomisk innebörd för samhället och kan inte enbart som motionärerna bedömer det vara en fråga om periodisering av de aktiva insatserna. I varje fall måste detta gälla om reformeringen skall avse hela svenska arbetsmarknaden.» Herr Wiklund i Stockholm har faktiskt flera gånger förklarat att detta är vad som avses. Då måste man väl med herr Gustavsson i Alvesta fråga: Vem skall betala denna ledighet när halva svenska folket tar sabbatsår? I varje fall har inte LO:s medlemmar råd att ta ledigt utan betalning.

Ärade kammarledamöter! Detta är i och för sig en viktig sak, även om jag inte alls vill tillmäta motionen så stor betydelse och inte heller har sett att den har satt i gång debatten på ett sådant sätt som herr Wiklund synes tycka. De förhandlande organisationerna på arbetsmarknaden anser att förslaget borde bli föremål för överläggningar.

Man kan kanske som stålarbetarna i USA diskutera sig fram till en längre semester vart femte år, men det är i så fall ett resultat av överläggningar mellan parterna för vilket man också är beredd att ta de ekonomiska konsekvenserna. Är vi redo att ta det ansvar som ligger i att vi — som meningen tycks vara i motionen men inte i reservationen — skall finansiera ett sabbatsår med försäkringspengar? Jag tror inte att det är en realistisk bedömning av frågan, även om denna, som herr Wiklund säger, har framtiden för sig. Det kan man ju påstå om allt. Kära herr Wiklund, det kunde jag ha sagt när vi inom arbetarrörelsen började kämpa för kortare arbetstid eller för åtta dagars semester. Men vi har ingen anledning att slå oss för vårt bröst och hävda att folk har fyra veckors semester i dag tack vare att vi började arbeta för det för trettio år Sse dan. På samma sätt tror jag inte, herr Wiklund, att det är någon framgångslinje att år 1985 eller 1990 förklara: » Tänk, detta tog vi initiativ till år 1966. Se där, vi visste väl att denna fråga hade framtiden för sig!» Nej, man bör enligt min mening snarare fästa mycket stort avseende vid den lektion som en av utskottsledamöterna gav oss i utskottet om varifrån begreppet sabbatsår egentligen kommer. Vederbörande ledamot — det var herr Edström — har också upprepat några av de sakerna i dagens debatt i första kammaren. Jag kan inte citera hans uttalande, eftersom jag inte har några anteckningar från den debatten, men han talade om att begreppet sabbatsår har kommit från den judiska staten. Där var det inte fråga om en sabbatsledighet med betalning, utan det var fråga om att vara ledig medan åkrarna tog igen sig i väntan på nästa sådd. Men det är ju inte det som motionärerna menar. De menar kanske att de redan förut favoriserade grupperna skall ha rätt att bygga vidare på en förlängd semester, medan de som har kämpat hårt för sin semester — i dag fyra veckor lång — skall vara med och betala denna förbättring. Vi kan inte se på frågan på detta sätt i andra lagutskottet. Därför har vi i vårt utlåtande uttalat att om »arbetsgivare och arbetstagare skulle finna det önskvärt och lämpligt att arbetstagare beredes längre ledighet för fortbildning eller för annat ändamål torde detta enligt utskottets mening som hittills kunna lösas genom överenskommelser». Med hänsyn till detta och till att de flesta remissinstanser har tagit avstånd från motionärernas förslag yrkar utskottet att förevarande motioner icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Herr talman! Jag tänker yrka bifall till utskottets hemställan, men innan jag lämnar talarstolen, vill jag anföra några ord om det av herr Wiklund i Stockholm berörda problemet rörande vuxen utbildningen. Herr Wiklund resonerar här ungefär på det sättet, att förslaget i denna motion, som herr Wiklund tycker är så briljant, till och med skall kunna lösa frågan om vuxenutbildningen. Herr Wiklund uppmanar oss: Tänk på dem som tidigare inte har varit ute på arbetsmarknaden. De skall ju genom denna sabbatsledighet kunna få ersättning för sin vuxenutbildning. Denna tanke är väl ändå litet grumlig. Sabbatsåret eller sabbatsledigheten skall ju enligt motionerna och enligt reservationen egentligen vara till för att göra det möjligt för dem som står i hårt och pressande arbete — det kan ju råda olika uppfattningar om vad som är hårt och pressande — att åtnjuta ledighet för utbildning eller enbart för vila.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
Herr talman! Till att börja med är det uppenbart att fru Ekendahl och jag är helt överens om att detta är en förhandlingsfråga, men — som jag tidi Sare sagt — det utesluter ju inte att man gör saken till föremål för en utredning med noggrann genomgång av alla dess aspekter. Jag tycker att det mycket väl går att förena uppfattningen att det är en förhandlingsfråga med förslaget om en utredning. 1963 års arbetstidskommitté är nu i verksamhet. Vi finner det väl rätt naturligt att frågan om arbetstiden blir föremål för förhandlingar, men likväl har vi alltså tillsatt en kommitté med uppgift att inte bara framlägga förslag till förkortning av arbetstiden utan också till den ändring i lagstiftningen på området, som kan erfordras. Ett utredningsyr kande behöver alltså inte utesluta att man samtidigt betraktar spörsmålet som en förhandlingsfråga. Jag skulle kunna anföra åtskilligt mer i denna replik till fru Ekendahl, men jag skall bara göra ett enda tillägg. Fru Ekendahl säger att det har inträtt en förändring i vår inställning vad gäller motionsyrkandet å ena sidan och reservationen å den andra. Jag vill då bara äterge vad som står i motionsyrkandet: Vi hemställer, »att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära utredning rörande möjligheterna att inom ramen för den allmänna försäkringen eller annorledes ...» Denna formulering rymmer ju alla möjliga alternativ till frågans prövning och lösning. Vårt yrkande gäller alltså en förutsättningslös utredning. Härvidlag finns inte, enligt vad jag kan förstå, någon skillnad mellan motionärernas yrkande och reservanternas.
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm säger att ingenting hindrar att man både utreder och förhandlar. Jag litar mer på vad arbetsmarknadens organisationer har anfört än på herr Wiklunds omdöme härvidlag. Arbetsmarknadsorganisationerna har i sina yttranden över motionen framhållit att de anser detta vara en förhandlingsfråga. Under sådana förhållanden är det väl ändå litet förmätet att säga, att ingenting hindrar att vi både utreder och förhandlar. Jag tycker att man först bör förhandla och se vilka möjligheter det finns att lösa frågan på den vägen. Om förhandlarna inte lyckas klara allt detta, då får man gå till den lagstiftande församlingen.

Herr talman! Jag har alltid hyst beundran för fru Nettelbrandts frejdighet och glada kamphumör. Denna beundran har nu utvidgats till att omfatta även ett mycket stort politiskt mod hos fru Nettelbrandt. Onekligen är det mycket modigt att i dagens läge kräva en utredning om en längre sammanhängande ledighet med full betalning, samtidigt som vi importerar utländsk arbetskraft i stora mängder och talar om att kvinnorna som vår sista inhemska arbetskraftsreserv måste ut på arbetsmarknaden. Inte heller kan väl reservanternas förslag, som i stort sett överensstämmer med fru Nettelbrandts motionsyrkande, tänkas förbättra det höga och besvärliga kostnadsläge som vi dras med här i landet. Man behöver bara i stora drag rekapitulera vad som hänt när det gäller produktionskostnaderna sedan 1959 för alt få en god bakgrund till reservanternas och fru Nettelbrandts förslag om en längre sammanhängande ledighet.

Mot allt detta skall ställas helt oförändrade exportpriser. Därtill bör fogas slopandet fr.o.m. 1967 av två och i praktiken kanske alla tre karensdagarna vid sjukdom, något som kommer att kosta näringslivet över 700 miljoner kronor — bara i Stockholm kommer reformen enligt sjukkassedirektören att medföra ett bortfall av 1/2 till 1,5 miljon arbetsdagar. Denna utveckling har ställt alla kostnadskalkyler på huvudet, och den har tyngt vår ekonomi så kraftigt, att vi i dag måste minska vår försvarskraft, uppskjuta tandvårdsreformen och mycket annat. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag anser att fru Nettelbrandt har stort politiskt mod när hon i dag föreslår en utredning om en längre sammanhängande betald ledighet, Ingen av remissinstanserna anser att denna fråga bör utredas; de anser att detta är en förhandlingsfråga. Endast två reservanter i Stadsförbundet har — högst tillfälligt, hoppas jag — lämnat den ekonomiska verkligheten och tillstyrkt fru Nettelbrandts motion. Ibland talas det om extrem politik i den allmänna debatten om borgerligt samarbete, och det må kanske förlåtas mig om jag inte kan se förslaget om ett betalt sabbatsår som en bättre balsam för vår lidande samhällsekonomi än t.ex. en liten sänkning av marginalskatten. En gång i en avlägsen framtid, herr talman, kanske man ändå måste aktualisera frågan om en längre sabbatsledighet då och då, nämligen när utvecklingen har fört fram till det fullkomliga teknokratiska datamaskinsamhället. Men vi är, tack och lov, inte där ännu. Reservationen får alltså räknas till våra futurala drömmar. I dagens situation hör den inte hemma. Fru Nettelbrandt talade tidigare i dag om olycksfall i riksdagsarbetet. Jag vill helst se detta förslag som ett sådant. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till en början vill jag i stort sett instämma i vad herr Wiklund i Stockholm sade i sitt anförande, och jag skall försöka att i så stor utsträckning som möjligt förbigå de frågor som han redan tagit upp. Men jag skulle vilja knyta an till den blick in i framtiden som herr Wiklund gjorde. Jag anser nämligen att just den punkten är mycket väsentlig i detta sammanhang; har man inte förmåga att se in i framtiden kan jag förstå att man målar upp sådana skräckbilder som flera talare i dag gjort. Den springande punkten här är nämligen just detta att vi vill vara ute i god tid med detta förslag. Produktionsutvecklingen här i landet har varit enorm, och den kommer att fortsätta. Det finns en rad uttalanden av långtidsutredningen och från andra håll — jag skall inte citera dem här — som öppnar fantastiska perspektiv. Det som vi i dag betraktar som orealistiskt kan redan inom något årtionde vara självklart på samma sätt som knappast någon vid sekelskiftet kunde förutse den utveckling samhället skulle komma att genomgå fram till i dag. Det är väl något av det mest fascinerande med vår tidsålder att utvecklingen går så snabbt, att morgondagens möjligheter på något sätt synes sakna gränser. Det är mot denna bakgrund naturligt att man får lust att i någon mån vara visionär och inte fastna i de problem som just för dagen pockar på en lösning. Jag tror att vi i dag på alla områden skulle haft en väldig nytta av att den regering som suttit vid makten i över 30 år haft större förmåga till visionärt tänkande. Den bristande planeringen på utbildningens och sjukvårdens område, det bristande förutseendet när det gäller trafikens utveckling o. s. v. är företeelser som till stora delar är en följd av att man i alltför liten utsträckning haft förmåga att se in i framtiden och att lita till utvecklingsmöjligheterna. Vårt samhällsekonomiska läge ger i dag inte utrymme för nya, kostnadskrävande reformer — jag är den första att vitsorda det. Men det är, som en del reservanter redan påpekat, inte detta frågan gäller. Det finns flera motiveringar till det förslag som har skisserats i motionen, bl.a. hälsosynpunkter och effektivitetssynpunkter, men jag skall inte närmare beröra dem; herr Wiklund har delvis tagit upp dem. Det viktiga är att man skaffar sig ett per spektiv på dessa problem, t.ex. på frågan hur vi i framtiden skall ta ut den arbetstidsförkortning som utan tvivel kommer att genomföras. Tanken på sabbatsår är inte ny. Sabbatsår finns redan i flera länder, t.ex. i Island, i Australien, England och Amerika.

Vår motion avser också framför allt vanliga människor. Det som kanske är ett nytt grepp — i varje fall har jag inte sett det någonstans förut — är tanken på en möjlig sammankoppling mellan en sabbatsledighet och det allmänna försäkringssystemet. Här vill jag till herr Ringaby säga att en sådan sammankoppling ger den enskilde möjlighet att själv vara med och betala på ett annat sätt än när det enbart är fråga om att ta ut ökade förmåner. Men det går inte att lösa frågan på ett sätt på ett område och på ett annat sätt på ett annat område, utan någon form av samordning av reglerna är nödvändig, även om man sedan kan förhandla om vilken lösning som passar bäst just för de olika sektorerna. Huruvida en sådan väg skulle vara framkomlig och t.o.m. rekommendabel skulle just en utredning kunna visa. Det behövs eventuellt en viss lagstiftning om formerna, som det sedan skulle kunna stå fritt att förhandla om och fritt att utnyttja.

Just där kan det finnas anledning för den lagstiftande församlingen att överblicka frågan och ange de yttre ramar, inom vilka man har möjlighet att operera. Jag skall inte i likhet med fru Ekendahl ta upp tiden med att exempelvis citera ett långt stycke ur TCO:s yttrande som är mycket positivt till frågan som sådan, eftersom detta i huvudsak står intaget i utskottets utlåtande. Men det finns anledning att stanna vid just detta utlåtande liksom vid den positiva skrivning som arbetsmarknadsstyrelsen gjort i denna fråga — ett verk som regeringen inte brukar vara alldeles främmande för att lyssna till. När man diskuterat denna fråga, slår man i mycket stor utsträckning bara in öppna dörrar. För det första går man emot en lagstiftning av frågan och man vill i stället ha förhandlingar; många håller på den linjen. Men någon lagstiftning har inte begärts i motionen, utan bara en utredning. Denna kan komma att leda till att det på vissa punkter blir nödvändigt med en lagstiftning, om man vill få till stånd en lösning av frågan. Men detta får då utredningen visa. För det andra går man emot förslaget enbart därför att detta endast skulle avsc privilegierade eller, som jag tror fru Ekendahl sade, redan favoriserade grupper; högre manschettyrken och liknande uttryck har också använts. Det är inte heller fråga om något sådant. Tvärtom har det tryckts på att systemet såvitt möjligt skulle inkludera alla tänkbara grupper. Man talar vidare om att förslaget inte nu går att genomföra av samhällsekonomiska skäl. Nej, det är inte heller avsikten att det skall genomföras omedelbart. Men om man gör en utredning betyder det inte att man på samma gång måste ha möjlighet att effektuera ett eventuellt förslag. En utredning medför väl inte i sig själv några samhällsekonomiska verkningar? Inte heller åstadkommer väl en utredning, bara för att den har tillsatts, förhandlingsstopp eller dylikt? Man framställer också saken så som om det kan bli fråga om att tvinga på näringslivet eller den anställde en längre sammanhängande ledighet. Inte heller detta är riktigt. Jag tror personligen att det skulle vara mycket olyckligt, om alla skulle ha rätt till sådan ledighet oavsett om arbetsfunktionerna kan fullgöras på ett tillfredsställande sätt eller ej. I många situationer kan det emellertid vara inte bara möjligt utan även ur effektivitetssynpunkt ett arbetsgivarintresse att medge en längre sammanhängande ledighet. I LO:s yttrande — eftersom ett citat redan är intaget i protokollet genom fru Ekendahls försorg tillåter jag mig att säga något om det — går man t.o.m. så långt att man polemiserar mot regeringen och låtsar som om man polemiserar mot motionärerna. Visserligen tycker jag att det är angenämt att någon gång få höra LO polemisera mot regeringen — det händer inte alltför ofta — men det vore klädsamt om man talade om vem man polemiserar mot. Det som man vänder sig emot är uttalanden av statsrådet Aspling i direktiven till arbetstidskommittén. Jag delar herr Wiklunds uppfattning att remissyttranden borde ha infordrats även från medicinskt, psykologiskt och arbetsmedicinskt håll. En hänvisning till någon enstaka psykolog eller en specialist på reumatikersjukdomar är inte något underlag att bygga ett ståndpunktstagande på. Det gäller dock här arbetsmedicinska ställningstaganden till sådant som är verkliga problem för många grupper. Det skulle — det är jag den första att vilja vitsorda — bli förenat med verkliga svårigheter att för en del grupper realisera förslaget, och det tycker jag är bekymmersamt. Men samtidigt hoppas jag att ett rationellt tänkande från t.ex. en samlad utredning verkligen skulle medföra konstruktiva lösningar. Det vore tämligen hopplöst, om man verkligen trodde att vi i dag har löst alla problem på alla om råden. Vi är ingalunda färdiga — det finns mycket som på olika områden kan föra utvecklingen framåt. En prominent TCO-företrädare har sagt att sabbatsår är en av hans gamla käpphästar. Han har uttalat sig mycket positivt om denna fråga i flera sammanhang. Hans tänkande bedöms, antar jag, såsom värdefullt även på socialdemokratiskt håll, eftersom han i går blev erbjuden att ingå som ledamot i den socialdemokratiska regeringen. Med hänsyn därtill är det kanske litet egendomligt när man från det hållet uttalar sig emot denna fråga på sätt som man gjort i dag. I första kammaren uppehöll sig talarna även vid — och någon har tagit upp den tråden även i denna kammare — förhållandena för 4000 år sedan i ett fjärran land. Det är intressant att man på det sättet anlägger perspektiv inte bara framåt utan även bakåt i tiden, och det är värdigt vördade, icke längre helt unga senatorer att göra detta.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

Herr talman! Fru Nettelbrandt höll en liten föreläsning för oss om hur hon med visionär bilck har sett på denna fråga och anklagade i samma ögonblick den sittande regeringen för att inte alls ha varit visionär. Det måste vara underbart att som fru Nettelbrandt — om hon nu verkligen tror på detta — befinna Sig i situationen att kunna säga sådana saker utan att behöva ha ansvar för det. Ty det är vad fru Nettelbrandt gör. Jag är glad för att jag under de gångna årtiondena fått vara med om att for ma den politik vi i dag för. Den har formats av den socialdemokratiska regeringen, av arbetarrörelsen, ingalunda av folkpartiet som ofta varit nejsägare när det gällt att skaffa ekonomiska möjligheter för att genomföra enligt vår bedömning viktiga frågor. Fru Nettelbrandt handlar på samma sätt i dag. Hon säger sig se visionärt och framåtblickande i en ton som om hon ensam i denna kammare hade en sådan klarsyn. Ja, visst kan man uttala önskemål och väcka motioner med högtflygande förslag, men det gäller ändå, fru Nettelbrandt, att även bedöma om vi har råd och vilka saker som är angelägna för dagen.

Ni har inte med er framåtblickande, visionära blick lyckats finna något annat ord att använda än sabbatsår, och det är också vad motionen syftar till. Motionärerna begär en utredning om ett »sabbatsår» och använder ingen annan terminologi på denna punkt. Fru Nettelbrandt anför vidare att TCO och inte minst dess chef varit så positiva i sina yttranden. Jag skall inte alls bestrida detta, men när vi i andra lagutskottet — och det gäller vilket utskott man än arbetar i — skall skrida till beslut får vi ta ställning till vad remissinstanserna i själva verket yrkar.

Herr talman! Fru Ekendahl sade att det kan finnas frågor som det för många människor är mera angeläget att få utredda än denna fråga. Detta är just ett exempel på att slå in öppna dörrar. Det gäller inte att ge frågan om sabbatsår prioritet för dagen jämfört med någon annan, utan bara att kartlägga problematiken för att sedan kunna ta ställning till vad som är det mest angelägna. Det är väl ändå något av ordets makt över tanken, om man här talar om sabbatsår och vill ge ordet samma innehåll som för 4000 år sedan. Hitta gärna på — jag skulle med glädje se det — ett annat ord än sabbatsår! Detta ord är egentligen missvisande, vilket debatten har visat, inte minst i första kammaren, eftersom det ingalunda är fråga om ledighet under just ett år, utan om en längre ledighet, dock icke ett helt år. Men nog kan man använda ordet sabbatsår som en arbetsterm intill dess det finns någon annan. Det är riktigt att TCO uttalat sig på det sätt som fru Ekendahl citerade, men TCO säger, att frågan i första hand bör lösas avtalsvägen. Jag har också, det tror jag mig våga påstå, kanhända större respekt än fru Ekendahl har haft för att frågor skall lösas i första hand avtalsvägen och icke lagstiftningsvägen. Men det kan ändock ibland finnas anledning att ha ett utredningsmaterial som grund för sitt ställningstagande. Till sist, herr talman: Jag är glad över att icke dela ansvaret med regeringen för kösamhället!

Herr talman! Jag sade ju att det var en bekväm situation fru Nettelbrandt befinner sig i genom att kunna bara kritisera och inte behöva ange vägarna. Fru Nettelbrandt säger att det inte är fråga om att för dagen ange vad detta kommer att kosta. Jag skulle med anledning därav vilja säga: Det är en typiskt folkpartistisk inställning att man skall göra utredningar som leder till kostnader och sedan kritisera regeringen för att man inte kan genomföra dem, när man från början vet att vår samhällsekonomi, hur mycket vi än försöker att förbättra den, inte räcker till att tillgodose alla krav som här förs fram. Jag sade att jag skulle kunna peka på frågor som är oändligt mycket viktigare än t.o.m. ett sabbatsår — jag använder fru Nettelbrandts ord sabbatsår. Fru Nettelbrandt får själv hitta på ett nytt ord, eftersom hon raljerar över att herr Ekström vill ge det den karaktären. Jag skulle kunna peka på t.ex. daghemsbyggandet, som är mycket viktigare för mängder av LO-medlemmar än ens en tanke på sabbatsår — än mindre en utredning som leder fram till genomförandet av sabbatsår. LO-medlemmarna har i detta fall minst lika visionär blick som fru Nettelbrandt.

Herr talman! Klockan är mycket och jag vill egentligen inte fortsätta denna debatt. Låt mig bara tacka fru Ekendahl för att hon själv tar upp ett av de många områden där brist på förutseende hos den socialdemokratiska rege ringen är anledningen till att det nu är så bedrövligt ställt. Daghemsområdet är ett praktexempel på detta. Hade man i fråga om daghem i tid tänkt på vad som behövde göras, hade inte läget varit sådant det är i dag. Många flera sådana områden skulle kunna nämnas.
Herr talman! Nej, fru Nettelbrandt, så lätt går det inte att klara sig undan. I fråga om daghemmen har vi inte förrän under de senaste åren fått någon hjälp av fru Nettelbrandt och hennes parti. Och detta med visionen har fru Nettelbrandt lånat ur den socialdemokratiska programskriften från 1964 års kongress.

Herr talman! Jag är glad för att jaktspörsmålen har blivit ett så viktigt ärende här i riksdagen, och jag hoppas att skallet från jägarna inte kommer att tystna förrän vi får en ny jaktorganisation och en ny tingens ordning på jaktens område. Jordbruksutskottet har i sitt utlåtande nr 20 behandlat de likalydande motionerna 11:406 — väckt av mig själv och några kammarkamrater — samt I: 334 väckt av herr Helge Karlsson m.fl.

Den jaktutredning som nu arbetar består nästan uteslutande av medlemmar i Svenska jägareförbundet. Jordbruksutskottet har, sin vana troget, avstyrkt bifall till motionerna. Till utskottets utlåtande har emellertid avgivits en reservation av herr Lokander i första kammaren, och den ber jag att få ansluta mig till. I motionerna har vi utförligt motiverat varför vi begär en ny jaktorganisation. Det är inte så, som en talesman för Svenska jägareförbundet uttryckte det, att motionärerna har drivits av illvilja mot jägareförbundet. Den saken besannas ytterligare, när man läser motionens kläm, Vi motionärer föreslår där att även Svenska jägareförbundet skall vara representerat i utredningen. Om vi skall få en bättre tingens ordning när det gäller jakten i vårt land, bör den byggas upp på demokratisk grund. Vi lever inte i feodalismens tidevarv. Men om den jaktutredning som nu arbetar med jaktfrågorna får sin vilja genomförd med obligatoriskt reglerad älgoch rådjursjakt — nästa steg blir troligen att det skall gälla all jakt — så har vi fått jaktfeodalismen tillbaka i vårt land. Har man bara tillräckligt stora skogsmarker, så kan man få tillstånd att jaga. Jägare med små marker och de som saknar jaktmarker kommer troligen då att bli utestängda. Jägarnas riksförbund reagerar skarpt mot detta. Vi ställer frågan: Är det dit herrar jaktutredare vill komma? Då kommer säkert tusentals jägare att sam las på Gärdet i Stockholm och demonstrera sitt missnöje. Man kanske inte får fordra mera av en jaktutredning som arbetat sedan 1949. Det är därför högst angeläget att vi får en ny jaktutredning som kan följa upp utvecklingen på jaktens område. Vi vill ha en jaktutredning så sammansatt att den tar tillbörlig hänsyn till både stora och små markägare samt goda jägare och jaktvårdare som saknar jaktmarker. Det har inträffat något unikt i denna fråga som inte förekommit när det gäller motioners behandling. Svenska jägareförbundets talesman har i en tidningsartikel skarpt angripit motionen, och han anser att den är tendentiös och felaktig. Personligen fäster jag inte någon större vikt vid detta. Statens naturvårdsnämnd har i sin tidskrift Naturvård hänvisat till Jägarnas riksförbunds tidskrift »Jakt och jägare» nr 3 i år, s. 2—3, där vår motion behandlas. De anser där i alla fall att den är värd att både läsa och studera. Jag anser också att en motion bör behandlas objektivt utan förutfattade meningar och utan misstankar. Vi anser att jaktvårdsfondens medel också borde ställas till statens naturvårdsnämnds förfogande. Vi motionärer anser att denna nämnd mera objektivt kan fördela jaktvårdsmedlen. Av dessa medel bör anslag utgå till alla jägarorganisationer som på sitt program har satt som mål att bedriva en god jaktoch viltvård. Det kan inte vara riktigt som nu sker att Svenska jägareförbundet och dess länsavdelningar skall ha monopol på jaktvårdsmedlen. Dessa medel tillkommer genom inbetalning från alla jägare, oavsett vilken jägarorganisation de tillhör. Man borde kunna fordra att här kunde ske en uppdelning i förhållande till medlemsantalet. är det något orimligt i detta? Det är endast solidaritet och rättvisa vi fordrar. Det har varit och bör alltjämt vara gällande åtminstone för det parti jag tillhör. Sedan vill jag än en gång — jag har gjort det tidigare i denna kammare — påminna kammarens ledamöter om att det inte enbart är Svenska jägareförbundet som bedriver jaktoch viltvård i vårt land. Vi har bl.a. Jägarnas riksförbund samt Landsbygdens jägare. Jag vet att Jägarnas riksförbund finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och frivilliga anslag och att den ekonomiskt existerar under knapphetens kalla stjärna medan det torde vara ett motsatt förhållande med Svenska jägareförbundet. Att jägareförbundet och dess länsavdelningar skall ha monopol på jaktvårdsmedlen är högst orimligt i ett demokratiskt land. Det är därför på tiden att de som vill ha en mera demokratisk ordning inom jaktens område tänker om. Jag vill poängtera att jaktfrågan inte är någon liten fråga, den berör flera hundra tusen medborgare i vårt land. Jag har personligen goda kontakter med tusentals jägare, så jag vet faktiskt vad jag talar om. Det har sagts att jakten inte är någon politisk fråga och att den bör stå över politiken. Men blir små jägarorganisationer, jägare med små marker och de jägare som saknar jaktmarker utestängda från dels jaktvårdsmedel och dels rätten att jaga, då måste vi ha rätt att diskutera detta i riksdagen. Då kommer säkert ställningstagandet i dessa frågor att få politisk betydelse även i framtiden — det kan jag försäkra kammarens ledamöter. Vi anser även att jaktvårdskonsulenterna bör anställas och utbildas genom statens naturvårdsnämnds försorg. Om konsulenterna skall kunna fullgöra sin uppgift som rådgivare i jaktfrågor bör de ha samma offentliga anställningsform som andra tjänstemän i allmän förvaltning. Det beror inte på någon avundsjuka från motionärernas sida att vi vill att jaktvårdskonsulenterna skall statsanställas. Men det är tydligt att Svenska jägareförbundet har stora fördelar av att ha konsulenterna anställda hos sig — det torde heller ingen kunna bestrida. Det är orimligt att konsulenterna skall tjäna endast en jägarorganisation. Men står de i beroendeställning till denna organisation har de heller inget val. Är det något fel i att jaktvårdskonsulenterna får samma oberoende ställning som fiskerikonsulenterna? Det kan åtminstone inte jag finna. Vi föreslår även en omorganisation av distriktsindelningen för jaktvårdskonsulenterna samt ökat antal länsjaktvårdare. Vi anser också att statens naturvårdsnämnd och länen bör ha jaktråd till sitt förfogande för rådgivning i jaktärenden. Jaktråden bör vara sammansatta av representanter för jägarorganisationerna efter deras medlemsantal samt representanter för de enskilda skogsägarna, storskogsbruket och Svenska naturskyddsföreningen. De skall lämna naturvårdsnämnden förslag och råd i frågor angående fördelning av jaktvårdsmedel, jaktoch viltvårdsåtgärder, jaktoch fridlysningstider samt vara remissinstans. Det är angeläget att jaktråd tillsättes för att man skall få en mera objektiv bedömning av jaktfrågorna. Att jaktråden ute i länen får en stor uppgift att fylla när det gäller jakt-, viltoch naturvården står utom allt tvivel. Jag vill också omnämna att domänstyrelsen i ett yttrande, daterat den 30 augusti i år, har föreslagit liknande organ, s.k. länsälgnämnder, för länen med ungefär samma sammansättning och uppgifter. De skall fungera under den tid då försöksverksamhet med reglerad älgjakt bedrivs i en del län. Herr talman! Utskottet säger att riksdagen 1951 beslöt att uppdraga åt Svenska jägareförbundet att omhänderha ledningen av jaktvårdsarbetet. Anser utskottets talesman att ett beslut som fattats i en fråga för 15 år sedan skall gälla allt framgent? Utskottet kan inte vara omedvetet om att vi lever i en expansiv och synnerligen föränderlig värld, vilket bäst framgår av den stora revolution som ägt rum i fråga om samhället och allmänhetens syn på naturfrågorna de senaste åren. Jag vill för kammarens ledamöter understryka att jakten är en betydande del av naturvården. Om riksdagen beslutar att bifalla reservationen kan jag inte finna annat än att det är till fördel för naturvården, jakten och jägarorganisationerna. Jag anser också att riksdagen nu fått en utsökt möjlighet att få slut på striden mellan jägarorganisationerna. En objektiv utredning kan inte vara till skada för någon jägarorganisation. Skulle utredningen finna att det är bra som det är med jaktfrågorna bör kritiken tystna av sig själv. 1949 års jaktutredning har nu arbetat i 17 år och avlämnat en del av sitt utredningsresultat. Innehållet är ganska magert. Goethe säger i en vers de här orden: »Vad litet är icke det som fått svar. Hur stort är ej det som står olöst kvar. När tanken den svindlande stannat.» Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon ingående debatt med herr Wikner om denna fråga på grund av det läge frågan faktiskt befinner sig i. Jag vill emellertid tillbakavisa ett uttalande som han gjorde, att en motion bör behandlas objektivt och utan förutfattade meningar. Jag kan försäkra herr Wikner att hans motion har fått den behandling den bör få. I den situation som föreligger i dag kan en sådan behandling inte leda till annat än den gjort, nämligen till ett avstyrkande. Jag grundar mitt påstående på det förhållandet, att 1954 års riksdag hade att behandla en motion med i stort sett samma yrkande som den nu föreliggande motionen. Den motion som förelades 1954 års riksdag ville ha en utredning om ett jaktråd. Riksdagen bi föll den gången utredningenskravet och Kungl. Maj:t överlämnade utredningsuppdraget till den sittande jaktutredningen. Jaktutredningen har behandlat detta yrkande och lagt fram förslag, vilket skedde så sent som den 17 maj i år. Alltså var utredningen icke slutförd när nu föreliggande motion med begäran om ny utredning skrevs. Det är väl ändå vanligt att man åtminstone avvaktar en sittande utrednings förslag, innan man begär ny utredning. Jag antar att motionärerna i början av detta år inte visste vad det förslag skulle innebära som avgavs först den 17 maj samma år. Nu har utredningsbetänkandet remissbehandlats, och såvitt jag är rätt underrättad kommer proposition att framläggas vid nästa års riksdag. Då har motionärerna möjligheter att motionera i anledning av propositionen. Ännu vet man inte vad den kommer att innehålla, och jag anser att man bör avvakta den. Det är mot denna bakgrund jag måste säga att det finns dåligt underlag för begäran om ny utredning. Med hänsyn till ovan nämnda omständigheter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det yttrande jag fällde avsåg inte jordbruksutskottet utan Svenska = jägareförbundets talesman. Svenska jägareförbundet bör inte föregripa utskottet innan det har behandlat motionen. Den nu sittande utredningen har inte heller den sammansättning som vi har föreslagit. Bl. a. kan jag nämna att flertalet av dem som deltar i 1949 års utredning tillhör Svenska jägareförbundet. Vi vill att också andra jägarorganisationer skall vara representerade i en utredning för att på det viset åstadkomma en mera objektiv bedömning av jaktfrågorna. Jag har även skisserat på vilket sätt 1949 års utredning arbetar och bl a. nämnt de tidigare förslagen om en obligatoriskt reglerad älgjakt, som inte är någonting annat än en licensjakt. Man skall ha ett visst antal hektar ända upp till 1 000 och 2 000 hektar har ifrågasatts — för att få tillstånd att fälla älg. Så vitt jag kan förstå innebär det att denna utredning faktiskt arbetar för att ställa små markägare och personer som saknar mark utanför rätten att över huvud taget delta i älgjakt.

Herr talman! Det verkar litet pretentiöst att när man kräver en utredning också nästan vilja bestämma hur den skall vara sammansatt och utfärda direktiven för den. Så brukar vi inte göra här i riksdagen.

Herr talman! Jag skulle inte ha begärt ordet, om jag inte tyckt att herr Wikner begagnade uttrycket »demokratisk ordning» i litet besynnerliga sammanhang i sitt anförande. Riksdagen har faktiskt år 1938 i demokratisk ordning beslutat att Svenska jägareförbundet på försök skulle vara förvaltande myndighet i fråga om jaktvården. Under försöksåren fram till år 1951 visade detta sig tydligen vara lämpligt och riktigt, ty därefter beslöt riksdagen i demokratisk ordning att denna organisation skulle bli definitiv. Dessutom har riksdagen i demokratisk ordning beslutat att det i Svenska jägareförbundets styrelse skall sitta en medlem som utses av Kungl. Maj:t för att kontrollera användningen av jaktvårdsmedlen. Där skall finnas en av Kungl. Maj:t utsedd förbundsordförande, som är självskriven ledamot av förbundets överstyrelse och av förbundsstyrelsen, d.v.s. Svenska jägareförbundets arbetsutskott. På samma sätt skall ytterligare en ledamot av förbundets överstyrelse samt en revisor i förbundet tillsättas. På länsplanet skall en l1edamot av den regionala organisationens styrelse utses av landstinget och en av hushållningssällskapet. Jag finner för min del att demokratien på olika sätt är väl tillgodosedd i detta sammanhang. Herr Hansson i Skegrie har redan påpekat att 1949 års jaktvårdsutredning har avgivit sitt betänkande i år. Det är nu ute på remiss och behandlas i kanslihuset. Ett av kapitlen i detta betänkande handlar just om organisationen, alltså den fråga som herr Wikner har aktualiserat genom sin motion. Det är emellertid inte nog med detta. Jag kan också upplysa herr Wikner om att de instanser som han vill ha representerade i en ny utredning, nämligen de enskilda skogsägarna, storskogsbruket, Svenska naturskyddsföreningen, Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund — den organisation som herr Wikner talar så varmt för — har haft sina experter i 1949 års utredning. Jag kan också upplysa herr Wikner om att experten från Jägarnas riksförbund — vilket väl ligger herr Wikners hjärta närmast — var ordförande i förbundet när det startades 1938. Han har varit expert i jaktvårdsutredningen, som alltså har avlämnat sitt betänkande. Vi får väl avvakta vad remissinstanserna och Kungl. Maj:t gör av detta betänkande, innan vi sätter i gång en ny utredning.

Herr talman! För utskottets talesmän tycks huvudfrågan här vara hur utredningen skall vara sammansatt. Den saken är mycket viktig, men vi har som jag påpekat mycket annat att ta ställning till, men detta har utskottsledamöterna mycket litet berört. De olika jägarorganisationerna, även Jägarnas riksförbund, har stora möjligheter att följa upp dessa jaktvårdsfrågor. Vi har cirka 10 000 medlemmar. Svenska jägareförbundet har cirka 75000 ledamöter. De har omkring 90 000 till, men dessa är kollektivanslutna. Därför räknar jag inte med dem nu. Vidare har ni väldigt svårt att förstå att vi tycker att det är rätt och riktigt att vi från Jägarnas riksförbund också skulle få vara med. Denna fråga torde väl återkomma. Jag är visserligen medveten om ett nederlag men erinrar mig vad Kennedy yttrade då det gällde Kubakrisen: En seger har många fäder, men ett nederlag är i regel föräldralöst. även om jag lider ett nederlag, lovar jag att det skall födas många barn som kommer att hålla denna fråga aktuell.

Herr talman! Den praktiska tillämpningen av tryckfrihetslagen har vid flera tillfällen debatterats i riksdagen. Frågan om yttrandeoch tryckfrihetens gränser har också aktualiserats principiellt i samband med förslaget till radioansvarighetslag. I propositionen nr 156 s. 40 avvisar justitieministern den i ett remissyttrande hävdade synpunkten, att avgörandet beträffande radioansvarighetslag borde uppskjutas i avbidan på att hela frågan om yttrandefrihetens gränser blir utredd. Därvid uttalar justitieministern bl.a. följande: »Detta är en synpunkt som jag inte kan ansluta mig till. Jag kan inte finna några bärande principiella skäl för att man, som antyds i remissyttrandet, ev. skulle ge yttrandefriheten ett annat innehåll eller en annan omfattning i radion än i andra media.» Detta är ett klart formulerat, principiellt ståndpunktstagande, att medias art, funktion i samhället, räckvidd och genomslagskraft är ovidkommande vid bedömningen av frågan om yttrandefrihetens innehåll och omfattning, med andra ord dess gränser. I direktiven för kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet, vilka utfärdades den 15 oktober 1965, uttalar justitieministern, att den översyn som utredningen skall verkställa bör företas med utgångspunkt från »en i princip obegränsad yttrandeoch tryckfrihet och från att de nutida möjligheterna till spridning av framställningar inom ramen för eljest gällande lagbestämmelser i princip inte begränsas. Dessa synpunkter synes böra upprätthållas även till priset av att anstötliga och smaklösa framställningar kan komma att åtminstone temporärt vinna ökad spridning.» Men sedan tilllägges följande: »De begränsningar som kan komma i fråga bör motiveras i första hand av att den enskilde inte utan sin egen aktiva medverkan skall behöva ta del av sådana framställningar. Jag tänker härvid på t.ex. framställningar som sprids i radio och TV eller genom offentligen burna plakat eller på annat sätt, såsom genom reklambroschyrer, påtvingas den enskilde. Däremot bör hinder inte läggas för att motsvarande framställning sprids på sådant sätt att den enskilde själv måste agera för att få ta del därav exempelvis i pressen eller i bokform.» Då man tar del av dessa båda uttalanden från justitieministern, speciellt vad jag i ovanstående citat tillåtit mig att markera genom kursivering, förefaller det som om justitieministern under det sistlidna året ändrat ståndpunkt i en principiellt lika viktig som svårbedömbar fråga. Det är därför ur allmän synpunkt viktigt, och det är för fortsatt utredningsarbete i tryckfrihetsfrågan av grundläggande betydelse, att få ett klarläggande av justitieministern, hur man skall uppfatta hans uttalade inställning till frågan om tryckfrihetens gränser för olika sorters media. Med stöd av vad jag anfört, anhåller jag om andra kammarens medgivande att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få rikta följande frågor: 1. Har statsrådet från tiden för utfärdandet av direktiv för kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet till dess proposition rörande radioansvarighetslag förelades riksdagen ändrat uppfattning i fråga om yttrandeoch tryckfrihetens gränser för olika sorters media? 2. Om så icke är fallet, vill statsrådet närmare redogöra för hur de ovan citerade, från två olika tidpunkter hämtade uttalandena bör tolkas? 3. Finns anledning att vänta en ändring eller ett förtydligande av direktiven för kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet vad beträffar hänsynstagande till medias art vid bestämmandet av gränserna för yttrandeoch tryckfriheten?

Herr talman!

Den moderna taktiken och stridstekniken kräver stor rörlighet hos armé förbanden. Tolkning efter motorfordon är ett av medlen att åstadkomma denna rörlighet vid flertalet av våra fältförband. Det är därför nödvändigt att i fred utbilda och öva personal i tolkning så länge detta transportsätt behövs för att de berörda förbanden skall kunna lösa sina uppgifter i krig. F.n. pågår inom armén försök med s.k. personaltransportkärror, vilka är avsedda att dras efter traktorer. Dessa försök är ännu icke slutförda. En eventuell anskaffning kan komma att bli kostsam. Speciella säkerhetsföreskrifter har utfärdats för tolkning. En översyn och skärpning av dessa säkerhetsföreskrifter har skett så sent som under år 1965. De synes uppfylla de krav man rimligen kan ställa. Med hänsyn härtill och i avvaktan på vad pågående försök kan medföra avser jag icke att nu vidta några särskilda åtgärder för att begränsa den militära tolkningen efter motorfordon.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern. för svaret på min fråga. Av svaret framgår att det är en del på gång på detta område. Det var intressant att höra talas. om de pågående försöken med s.k. personaltransportkärror. Försvarsministern nämnde också att det på detta område finns särskilda säkerhetsbestämmelser, vilket jag känner till. Jag vill erkänna att de är rätt rigorösa, men jag tror ändå inte att de är tillräckliga. Min fråga har inte tillkommit med anledning av någon under senare tid inträffad händelse, varvid militär trupp på grund av otjänlig väderlek under tolkning utsatts för sådana Ppåfrestningar att men för de värnpliktigas hälsa uppstått, ej heller med anledning av att det under de senaste dagarna inträffat olyckshändelser i samband med tolkning efter motorfordon. Det föreligger inte heller någon anmärkning mot någon av försvarets tjänsteutövande befattningshavare. Anledningen till att jag tagit upp detta spörsmål är att det under tidigare år har förekommit exempel på att värnpliktiga, som tolkat efter motorfordon, utsalts för sådan påfrestning vid dålig väderlek att deras hälsa har äventyrats. Vidare känner jag till att svåra olyckor har inträffat i samband med kullkörning under tolkning. Jag tycker också att det är på sin plats att spörsmålet om förflyttning av militär trupp genom tolkning får sin belysning i denna kammare av den anledningen att det tidigare i denna församling har riktats frågor till försvarsministern om risker som kan uppstå vid annan militär trupptransport, t.ex. i godsvagnar och på öppna lastbilsflak. Jag är fullt övertygad om att tolkning av militär trupp efter motorfordon, såsom försvarsministern gör gällande i svaret, rent förflyttningsmässigt är tilltalande och att det är nödvändigt att de värnpliktiga får utbildning på detta område. Men jag vet också att den ökade trafiken samtidigt höjer olycksfallsrisken för tolkande trupp liksom för de civila trafikanterna. Jag har talat med befäl som uppgivit att olustkänslor kommer över dem varje gång de har ansvaret för en tolkande trupps förflyttning på en starkt trafikerad väg. Det förekommer i dag i stor utsträckning cykeltolkning på exempelvis våra riksvägar. Såsom ett önskemål skulle jag vilja ange att de värnpliktiga först får en grundläggande utbildning i tolkning, varvid de praktiska övningarna ej bör utföras på allmän väg. Därefter bör man vara mera återhållsam med exempelvis cykeltolkning i samband med andra Övningar, Förflyttning längre vägsträckor är ofta påkallad i samband med militära övningar, men man bör härvid så långt resurserna räcker anlita bilar eller bussar. Det borde t.ex. inte vara nödvändigt att använda cykeltolkning, när militär trupp på morgonen skall förflyttas från kasernen till regementets skjutfält för att där ha skjutövningar hela dagen, och sedan begagna samma transportmedel hem till kasernen igen. Varför skall man utsätta de värnpliktiga för sådana riskmoment, när huvudsyftet med en sådan övningsdag måste vara skjutövningen? Dessa förflyttningar borde i stället kunna göras med andra transportmedel. Jag tror, herr försvarsminister, att vi i framtiden får vara mera återhållsamma i fråga om tolkning efter motorfordon. Vid otjänlig väderlek utsättes de värnpliktiga för hälsorisker, och framför allt medför den ökade civila trafiken på vägarna större olycksfallsrisker både för truppen och för den civila trafiken. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka försvarsministern för svaret.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag anser att de lösningsoch rengöringsmedel, som används eller kommer att användas vid statens anläggningar, t.ex. vid försvarets fabriksverks tvätterier, har sådan sammansättning att de inte ytterligare kommer att försämra redan förut hårt ansträngda vattenrecipienter. De syntetiska tvättmedlen har kommit till allt större användning inom såväl hushållen som industrier och tvätterier. Dessa tvättmedel består till stor del av fosfater, som är besvärande ur vattenvårdssynpunkt. När nya anläggningar skall utföras görs därför av statens vatteninspektion ingående undersökningar i varje särskilt fall rö rande effekterna av utsläppen. Härvid prövas bl.a, sammansättningen av de tvättmedel, som avses komma att användas, och hur de nya anläggningarna kommer att belasta berörda recipienter. Dessutom tas även hänsyn till om en ny anläggning med effektivare reningsanordningar kommer att ersätta flera äldre anläggningar med sämre reningsanordningar.

Herr talman! Anledningen till min fråga var oro över den snabba försämring av vattnet i våra vattendrag och sjöar som ägt rum under de senaste årtiondena. Dessa vattendrag är de reservoarer från vilka vi tar och kommer att ta vårt dricksvatten. Det är också där som åtminstone vi inlandsbor badar. I dessa vatten släpper vi ut mer eller mindre — ofta mindre — renat avloppsvatten som kommer från bostäder i städer och samhällen och även från bostäder på landsbygden. Vi släpper ut föroreningar från industrierna och vi göder dem med konstgödning som följer med vattnet från åkrarna och skogarna, som numera också börjat gödslas med konstgödning. Många frågar sig hur mycket vattendragen egentligen tål. När vatteninspektionen t.ex. godkände det planerade tvätteriet i Eskilstuna frågade man sig om det tagits hänsyn till hur hårt vattnet i Mälaren, som är den sjö i vilken detta avloppsvatten till sist hamnar, redan tidigare är förstört. Tvättmedel i den form som nu är vanligast är, som statsrådet sade, svåra att bryta ned. De fosfater som ingår däri verkar som gödningsmedel. Tyvärr finns det gott om gödningsmedel i många av våra vattendrag redan tidigare. Ser vi på Mälaren kan vi konstatera att denna sjö är mycket grund. Dit förs i stor mängd ett speciellt gödnings medel, och vi har under den senaste sommaren sett de svåra följderna. Gödningen medför ökad igenslamning och mer växtlighet i sjöarna. Vid sommarstugor och på en del andra håll försöker man ta bort denna växtlighet med hjälp av kemiska preparat, och därigenom förstörs vattnet på ett annat sätt. Är vattnet redan mättat, som det är på många håll, kan ett ytterligare tillskott, även om det i och för sig inte är så stort, vara för mycket för den recipienten. Vi har inte råd att medvetet försämra våra vatten ytterligare utan bör i stället göra allt för att förbättra dem, då de lämnar en av våra viktigaste råvaror.

Eftersom det i det föregående inlägget pekades på just försvarets fabriksverk vill jag framhålla, att det även i det aktuella fallet har förfarits på det sätt jag nämnt; man har alltså gjort noggranna undersökningar i förväg. Jag kan nämna att tvätteriet i Eskilstuna avses få en kapacitet på 50 ton tvätt per dygn, vilket innebär ett beräknat totalutsläpp av fosfor på ett och ett halvt kilo per dygn. Som jämförelse kan nämnas att fosfortillförseln till det höggradiga reningsverket i Eskilstuna för närvarande uppgår till 200—250 kilo per dygn, om man räknar med en folkmängd på 70000 personer. Det är således ett mycket blygsamt tillskott i förhållande till den stora mängd som släpps ut. Samtidigt skall vi komma ihåg att när det nya tvätteriet är färdigt avvecklas fem tvätterier runt Mä laren. Deras sammanlagda tvättkapacitet uppgår visserligen bara till 21 ton, men vid dessa tvätterier har inte vattenvårdsfrågorna kunnat beaktas på samma sätt som vid den nya anläggningen. Eftersom herr Enskog tog upp saken har jag funnit det angeläget att verkligen bevisa, att man i detta sammanhang inte har försummat att tänka på dessa viktiga frågor. Vi är båda överens om att det är viktiga angelägenheter som måste klaras.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för de kompletterande upplysningarna att det gjorts så mycket. Jag kan relatera en tidningsartikel häromdagen där det skrivs om ett vattenintag just i Mälaren. Vattnet pumpas upp till bassänger där det grovrenas, varefter det får gå igenom en grusås för att sedan tas upp i källor innan det förs ut i vattenledningarna. Vid den första grovreningen i bassängerna för man tillbaka »grädden» — om jag så får säga — till Mälaren några hundra meter längre bort. Det har visat sig att den gödning som denna »grädde» utgör, vilken alltså är bara mälarvatten fast en del av vattnet är bortsilat, förorsakat att det växt upp så mycket vattenväxter, att ett helt sund mellan en stor ö och fastlandet håller på att helt slammas igen. Vattnet är alltså redan tidigare så fett att ett ytterligare tillskott lätt innebär en försämring. Herr talman! Jag har bara velat göra denna komplettering.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag i anledning av den svåra skadegörelse, som den senaste höststormen åstadkom på ålfiskarnas redskap, vill medverka till ekonomisk hjälp åt dem som drabbats av stora förluster. Som svar på frågan vill jag erinra om att den som vid utövning av yrkesmässigt fiske förlorat eller fått fiskredskap skadade kan ansöka om lån ur statens fiskredskapslånefond. Den som behöver ekonomiskt bistånd för att kunna fortsätta med yrkesfiske kan få låna intill 75 procent av redskapens värde eller högst 10 000 kronor. Låntagare kan, om särskilda omständigheter föreligger, befrias från att återbetala en del av lånet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min fråga. Statsrådet meddelar i svaret att det finns vissa möjligheter att få lån, om man har fått sina fiskredskap skadade eller om man har förlorat dem, men att det högsta lånebeloppet är 10 000 kronor. Både statsrådet och jag vet dock att 10 000 kronor inte räcker långt med dagens penningvärde. De redskap som det här gäller representerar helt andra värden. Den senaste svåra stormen — om jag inte räknar med gårdagens — medförde fruktansvärda skador på redskapen för fiskarbefolkningen från Simrishamn över Brantevik och ned till Skillinge. För att förvissa mig om att jag inte var ute i ogjort väder kontaktade jag ordföranden i ålfiskareföreningen där nere och intervjuade honom. Han sade att förhållandena vore mycket svåra. Man hade haft två dåliga år på varandra. Ålfångsterna hade varit mycket små 1965 och inte mycket bättre i år. Och ovanpå detta hade man sedan fått sina red skap skadade. Ett fiskelag hade fått vidkännas skador för ungefär 100 000 kronor. Naturligtvis kan man reparera en del, men många redskap skadas så grundligt att det bara blir trasor kvar. Och då går det inte att laga dem. Redan i fjol råkade man ut för vissa mindre skador, men den gången fick man låna betydande belopp. Det anser man sig inte kunna i år. Det finns inga möjligheter att låna. Detta tycker jag är sorgligt. Visserligen gäller det här bara en liten yrkesgrupp, men det är synd om dessa människor som kämpar för sin näring. Först har de haft otur två år i rad, och sedan har de blivit utsatta för vädrets makter på detta sätt. Självfallet kan inte vare sig statsrådet eller jag göra något åt den saken, men vi vet alla vad resultatet har blivit. Skulle vi ändå inte kunna försöka att göra någonting i detta fall? Det sista ordföranden i ålfiskareföreningen sade till mig var: »Om detta fortsätter, har vi ingen annan möjlighet än att lämna vårt yrke och omskola oss.» Jag tycker att det skulle vara synd. Om vi blir av med den strävsamma fiskarbefolkningen i dessa gamla fiskelägen, blir det ju kvar samhällen som står nära nog bara som minnesmärken från den tid då det ännu fanns någonting att göra där. Jag kan tänka mig att lånesumman 10 000 kronor genom statsrådets försorg höjdes väsentligt — eftersom vi ju båda vet att man i dag inte kommer långt med 10 000 kronor, när man skall köpa sådana redskap som det här är fråga om. Men jag är ännu mera intresserad av en annan sak, som jag nu vill ställa en direkt fråga till statsrådet Holmqvist om: Skulle vi inte i vårt solidaritetens samhälle, som vi så ofta och så vackert talar om, kunna skapa något slags katastroffond, tillgänglig för människor som lider så stora förluster att hela deras existens hotas? Det tror jag skulle vara något att tänka på. Om statsrådet ville medverka till detta, så skulle det vara en god gärning. Lån löser tyvärr inte problemen, men en katastroffond skulle enligt min uppfattning vara en verksam hjälp åt dem som råkar i en sådan situation som dessa människor gjort i år.
Herr talman! Jag vill bara erinra herr Nilsson i Bästekille om att de bestämmelser för fiskredskåpslånen, som jag talade om, har tillkommit under riksdagens medverkan. Därför är också maximibeloppet 10.000 kronor bundet, och även om jag skulle finna att i och för sig ömmande skäl föreligger står det inte i min makt att göra någon ändring på den punkten, utan vi får då ta upp frågan i annan ordning. Men jag vill erinra om att det kan finnas möjligheter för någon av dessa fiskare att återkomma i den mån han inte utnyttjar de 10 000 kronorna fullt ut. Jag är väl medveten om att en företagare — fiskare eller annan — naturligtvis alltid är betänksam mot att skuldsätta sig i alltför hög grad. Men jag skulle tro att det ändå finns förutsättningar för dessa fiskare att ta vara på de möjligheter som lånefonden bjuder.
Herr talman! Jag vill endast säga till statsrådet Holmqvist att jag inte klandrat honom för att beloppet i dag är högst 10 000 kronor. Men jag har ifrågasatt om det inte är önskvärt att detta belopp höjs ytterligare. Därvidlag kan det väl motioneras i riksdagen, men jag tror det skulle vara ännu bättre om statsrådet genom en proposition ändrade dessa bestämmelser. Vi är nog båda överens — de som sitter här och lyssnar också om att 10 000 kronor inte räcker i dag, även om det beloppet kanske har räckt en gång. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på frågan om inte statsrådet anser att det skulle vara lämpligt att det genom statens försorg bildas en katastroffond. Det skulle i alla fall ge dessa människor, som utan eget förvållande drabbats av förluster, en helt annan framtidstro. Jag skulle vara mycket tacksam om statsrådet ville medverka till en sådan fond. Det skulle glädja alla dessa människor som sysslar med näringen, och jag skulle också tycka att det vore mycket trevligt att få hjälpa till att skapa litet bättre framtidsmöjligheter för dessa människor.
Herr talman! Vi har en annan anslagspost som kallas »Bidrag vid naturkatastrofer». Jag har för min del ställt frågan om man möjligen skulle kunna tänka sig att detta anslag utnyttjas. Men jag har fått det beskedet, som jag anser vara riktigt, att anslaget inte kan användas i detta fall, när man har satt ut redskap i sjön. Det vållas visserligen skador av att det blåser ovanligt hårt, men det går alltså inte att anlita den möjligheten. Jag antar att det vore en ganska komplicerad fråga om vi skulle åstadkomma någon form av anordningar som skulle vara mera omfattande och ge ökad trygghet vid dylika oförutsedda händelser. Jag kan tyvärr inte, herr Nilsson i Bästekille, med bästa vilja lova att tillmötesgå denna framställning.
Herr talman! Jag kan förstå om statsrådet Holmqvist är tveksam om sina möjligheter. Men jag har den bestämda uppfattningen att han i grund och botten skulle hälsa med tillfredsställelse att en sådan fond hade funnits, även om det kan vara svårt att bilda den. Jag undrar om vi inte, när vi kommer tillbaka efter nyår till riksdagen, skulle kunna ta ett personligt samtal och se om vi inte på något sätt kunde nå en bättre lösning av detta problem. Jag tackar i alla fall för den välvilja som jag anser har visats i dag, även om möjligheterna till bättring inte har varit särskilt stora.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat om jag anser att de medel, som tilldelats ett flertal län för bildande av naturreservat enligt naturvårdslagen men icke kunnat utnyttjas på grund av bristande planering, i stället bör användas för det avsedda ändamålet inom län, där planering och överenskommelser träffats för bildande av naturreservat. De medel, som herr Hamrin åsyftar, torde avse anslagen till ersättningar till markägare och till markförvärv för naturvårdsändamål. Kungl. Maj:t beslutar rörande ersättningar till markägare vad avser belopp över 100 000 kronor och i övrigt naturvårdsnämnden. Beträffande ersättningar vid markförvärv för naturvårdsändamål beslutar Kungl. Maj:t i alla ärenden. Det sker sålunda ingen fördelning på olika län, utan framställningarna prövas från fall till fall. Medelsanvisningen till de båda nämnda anslagen har skett i sådan omfattning att reservationer uppkommit som skall kunna utnyttjas, när den pågående omfattande planeringsaktiviteten mognar ut i framställningar om anslag, och då möjliggöra en fördelning som kommer hela landet till godo. De län som ligger främst i planeringen har i och för sig alltid ett övertag i konkurrensen om medelsanvisningen. Detta bör dock inte få leda till en snedvridning inom landet av markförvärv för naturvårdsändamål eler till att senare färdigplanerade men angelägnare naturreservat inte kommer till stånd på grund av medelsbrist.
Herr talman! Anledningen till att jag framställt min fråga är att jag anser att länen och länsgränserna har ganska litet att göra med insatserna för att bilda naturreservat. Jag skall inte börja med att anföra exempel från mitt eget län utan vill försöka vara vidsynt.

Det är ett riksintresse som vi tillvaratar i alla de olika fallen. Efter att ha redovisat dessa exempel kan jag kanske få övergå till mitt eget län. — Om vi gör en insats för att försöka bevara en del av Stora Alvaret eller en del av den vackra skärgård vi har i Tjust och Misterhult eller en del av sjön Hummeln — som är en mycket vacker insjö — är det också ett riksintresse. Jordbruksministern framhåller — fullt riktigt — att det är Kungl. Maj:t som fördelar dessa medel. Det är jag på det klara med, även om jag kanske formulerade min fråga något dunkelt. Men därmed är ju inte sagt att inte Kungl. Maj:t tar hänsyn till hur medlen fördelas mellan de olika länen. Och då kommer jag till nästa fråga. Om man nu har kommit fram till en planering — kanske t.o.m. fått till stånd en överenskonmelse med berörda markägare — är det ganska betydelse fullt att man relativt snabbt får åtgärderna genomförda. Det hänger samman med att vi tyvärr ännu inte kunnat införa några regler för att stoppa den oförtjänta markvärdestegringen. Statsrådet Holmqvist vet lika bra som jag att markvärdet stiger — det stiger från dag till dag, från månad till månad, från år till år. Det blir alltså dyrare och dyrare att bilda dessa naturreservat. Det är det ena. Det andra är att när markägarna har träffat en överenskommelse vill de gärna få den genomförd relativt snabbt. Jag är fullt på det klara med att man härvidlag måste ha en prioritering mellan olika insatser. Jag förstår att man måste väga riksintresset då det gäller insatserna. Jag tolkar jordbruksministerns svar som relativt gynnsamt — frågan är självfallet ställd för att vi om möjligt skall få mera medel till naturreservat i Kalmar län, där vi ligger väl framme med planeringen och där vi träffat överenskommelser. Jag hoppas alltså att vi skall kunna få mera medel. Och jag understryker än en gång att det är ett riksintresse att bilda dessa naturreservat. Huruvida man kan säga att det finns ett större riksintresse att tillvarata på andra håll kan inte jag avgöra — det får i så fall naturvårdsnämnden eller Kungl. Maj:t försöka göra — men jag hoppas att svaret innebär att det icke är länsgränserna som avgör huruvida medel skall satsas på naturreservat eller inte.
Herr talman! Om jag får göra en lätt överdrift kanske vi — om jag skulle tillgodose herr Hamrins önskemål — också finge döpa om anslaget till »Naturvårdsändamål i Kalmar län». Detta skulle nästan kunna motiveras med att belastningen på anslaget till följd av framställningar från Kalmar län redan nu är mycket stor. Det är dock inget fel att begära pengar, det är tvärtom mycket bra, men jag vill betona att vi, när vi anvisat medel till olika ändamål, från början varit medvetna om att planeringen skulle komma att taga en viss tid. Herr Hamrin i Kalmar, som själv är yrkesman — lantmätare — vet att vi har mycket begränsade resurser ute i länen. Det är inte bara fråga om viljan hos länsstyrelser och andra, utan det är faktiskt också fråga om att få tag i människor som kan arbeta med dessa uppgifter. Många faktorer kommer alltså in i bilden, och vi måste iakttaga en viss försiktighet. Vi får tänka på att anslagen har tillkommit för att, som det sagts i svaret, komma hela landet till godo. Detta hindrar självfallet inte, herr Hamrin, på något sätt att Kalmar län skulle kunna få mer i framtiden. Om de objekt som presenteras anses tillräckligt meningsfulla kan pengar anvisas. Det finns ju också andra tillvägagångssätt. Uppgörelser som sammanhänger med dessa ärenden behöver givetvis inte göras på det sättet att pengarna måste betalas ut samma år. Man har möjlighet att vidtaga interimistiska åtgärder, lägga byggförbud o. s. v., och kan då arbeta mera långsiktigt, vilket har varit fallet i vissa län. När man inte kunnat få fram utredningar — och alltså erforderliga medel omedelbart — har man på annat sätt sett till att värdefulla områden inte har blivit förödda bara genom en tids väntan.
Herr talman! Jag glömde faktiskt att tacka statsrådet — inte för svaret, det skall jag gärna göra också men för insatserna i Kalmar län. Visserligen är det väl en lätt överdrift att säga att anslaget bör byta namn och kallas »Anslag till Kalmar län», men jag är fullt på det klara med att Kalmar län fått en hel del pengar. Båkgrunden till min här framställda fråga är att vi faktiskt för närvarande har 400 000 turister på Öland varje år, och hur många det är i Kalmar läns skärgård kan jag inte säga. Dessa turis ter är alltså inte kalmareller kalmarlänsbor, utan det är ett riksintresse att naturvårdsfrågorna i dessa områden ordnas på ett vettigt sätt. Jag är fullt på det klara med att man kan bedriva ett uppehållande försvar genom att tillämpa 15 och 19 §§ i naturvårdslagen. Oftast är det dock så att detta inte främjar möjligheterna att senare få till stånd ett naturreservat. Det kan många gånger vara tvärtom, att det är lättare att efter en planering gå direkt på naturreservatet och en överenskommelse med markägaren. En sådan överenskommelse är inte heller alltid så lätt att träffa. Men om man går den andra vägen med vägrade dispenser och kanske relativt blygsamma ersättningar, om ens några — kanske i stället flyttning av den tilltänkta tomten o. s. v. — väcker det i regel opposition från markägaren. Den överenskommelse som man kanske från början hade kunnat genomföra blir alltså svårare att få till stånd efter detta uppehållande försvar. Min slutsats är — och den anser jag att jag fått bekräftad genom svaret från jordbruksministern — att man inte binder sig vid länen och vid länsgränserna i dessa fall, utan ser det som ett riksintresse att få fram naturreservat. Det är då ganska självklart att man bör satsa på de naturreservat som ligger väl till ur planeringssynpunkt och på de län där planeringen ligger före. Hur lång tid den tar i andra fall, som kanske är lika angelägna, vet vi så litet om, eftersom vi har ont om arbetskraft och denna planering alltid är tidskrävande. Låt oss därför satsa på den planering och de överenskommelser som finns, om de bedöms som riktiga från riksintressets synpunkt!

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig om regeringen har sin uppmärksamhet riktad på det behov av ökade biståndsinsatser för flyktingar från Sydafrika, Sydvästafrika, Rhodesia och de av Portugal behärskade områdena i Afrika som kan komma att snabbt aktualiseras på grund av den växande oron i dessa länder. Han vill också veta huruvida regeringen i beredskapssyfte planlägger några svenska insatser för dessa flyktingar. Som svar på de båda frågorna vill jag erinra om följande fakta: Sverige har en särskild flyktingberedning, utsedd av regeringen och finansierad med statsmedel, för handläggning av flyktingärenden i Afrika. Denna kommitté bistår utrikesdepartementet och indirekt regeringen med aktuella rapporter och förslag i dylika ärenden. Regeringen har därmed sin uppmärksamhet kontinuerligt riktad på de frågor som herr Wiklund specificerat i sin interpellation. Att de afrikanska flyktingarnas antal successivt ökar är en iakttagelse som alla kunnat göra. De svenska biståndsinsatserna har anpassats därefter. FN:s flyktingkommissarie har alltmer överflyttat sin aktivitet från Europa till Afrika. Tre särskilda flyktingprogram har dessutom beslutats av FN för hjälp åt flyktingar från Sydafrika, Sydvästafrika och de portugisiska områdena. Behovet av koordination har redan gjort sig gällande. På svenskt initiativ har de skandinaviska länderna överenskommit om en gemensam framstöt i FN för att åstadkomma en samordning eller sammanslagning av dessa tre prooram, som får en stor del av sina medel just från de nordiska länderna, Den svenska flyktingberedningen utreder samtidigt hur de anslag, som statsmakterna här ställer till förfogande, skall utnyttjas så att de ger bästa effekt. Sverige bidrar för närvarande på bilateral väg genom SIDA till utbildning av afrikanska flyktingar dels genom stipendiering via SIDA, dels genom understöd till olika institutioner i flyktingarnas asylländer, bl.a. Zambia. För att främja samma syfte lämnas även bidrag till utbildningsanstalter i de nyblivna självständiga staterna Botswana — tidigare Bechuanaland —, Lesotho — förutvarande Basutoland — och Swaziland, vilket senare snart uppnår oberoende. Till stipendiering har detta budgetår avsatts 850 000 kronor och till institutioner i Botswana, Lesotho och Swaziland har i mars detta år anslagits 3,3 miljoner kronor.

Innevarande budgetår har 700 000 kronor anvisats till dessa ändamål. FN-fonden för stöd åt apartheidpolitikens offer har vidare mottagit 50 000 dollar, och via andra kanaler har ett lika stort belopp lämnats för samma ändamål. Slutligen har FN:s utbildningsfond för sydafrikaner fått 420 000 kronor. Tillsammans med Danmark utgör Sverige huvudbidragsgivare till denna fond. Under innevarande budgetår uppgår anslaget Humanitärt bistånd till flyktingar m.fl. till 6,5 miljoner kronor. Någon bestämd rågång föreligger inte mellan användning för olika flyktingändamål och andra humanitära iändamål. Om ett krisläge inträffar på flyk tingområdet, kan alltså alla tillgänglisa medel under nämnda anslag tagas i anspråk för att lindra detta.